Herr talman! Herr Axel Andersson inledde sitt anförande genom att på sitt sätt kommentera vad jag hade sagt i en viss del av mitt anförande här, nämligen då det gällde frågan om att arbetarrörelsen borde handla på ett sådant sätt, att den kan rycka undan möjligheterna för borgerliga valframgångar. Vad jag sade skall naturligtvis fattas synnerligen vidsträckt. För det första var det fråga om vad man på kort sikt skulle kunna göra för att eliminera möjligheterna till borgerlig seger vid 1968 års val. För det andra gällde det vad man på lång sikt skulle kunna göra för att omvandla samhället på ett tillfredsställande sätt. Jag vill framhålla, att jag helt enkelt indignerat avvisar herr Anderssons oförsynthet om odemokratiska val såsom den enda möjligheten att undvika borgerliga valframgångar. Sedan vill jag bara ha sagt, att det ju ändå var en mängd missnöjesanledningar som de borgerliga partierna profiterade på i detta val, missnöjesanledningar som borde ha varit undanröjda för länge sedan. Vad var det ni profiterade på? Ni sade att regeringen inte hade byggt tillräckligt med bostäder. Herr Andersson uppfattade väl, att jag i mitt anförande yttrade mig ganska utförligt om orsakerna till varför bostadsproduktionen inte hade fått tillräckligt i förhållande till övriga investeringar i vårt samhälle. Mot att privat industrialisering Pprioriterats i förhållande till bostäderna hade de borgerliga verkligen inte någonting att invända. Tvärtom tillstadde ju de borgerliga detta animerat. Räntan har ju självfallet ogynnsamma verkningar på det svenska ekonomiska livet i allmänhet, men i synnerhet när det gäller frågan om bostadshyrornas höjd. Till allt detta har även kommit riksdagens beslut om att avskaffa eller förminska de generella bostadssubventionerna, vilket har åstadkommit sådana verkningar på hyresmarknaden, att de borgerliga verkligen har kunnat profitera på ett starkt och utbrett missnöje bland hyresgästerna. Detsamma gäller naturligtvis bristerna beträffande sjukvårdens omfång, alltså inte i fråga om dess kvalitet. Likartat är förhållandet beträffande, om jag så får uttrycka mig, den prisuppskörtning som har förekommit på många områden, däribland även beträffande tomtpriser och dylikt.

Alla dessa missnöjesanledningar har ni profiterat på. Jag försökte här att något tala om de möjligheter, som förelåg att undanröja dessa missnöjesanledningar, så att därmed även undanröjdes möjligheterna att få en borgerlig seger även vid 1968 års val. Detta var innebörden i denna del av mitt anförande.

Herr talman! Herr Holmberg har för en stund sedan givit en hel del synpunkter på försvarsfrågan. Jag vill helt instämma i dem och därutöver göra några ytterligare kommentarer. Låt mig först kraftigt understryka betydelsen av att de demokratiska partierna i vårt land nu i flera decennier har kunnat samlas kring en gemensam försvarspolitik, en försvarspolitik som har varit ett gott stöd för den alliansfria utrikespolitik som vi också har varit eniga om att föra. Den samfällda uppslutningen ovanför partipolitiken har väckt en smickrande uppmärksamhet i omvärlden och har skänkt tilltro till våra deklarationer i fråga om vår utrikespolitiska handlingslinje. Enigheten som sådan har varit så värdefull att högerpartiet, och jag förmodar även de andra partierna, ibland har gjort betydande avsteg från vad som i och för sig kan ha förefallit oss vara den riktigaste och mest effektiva uppläggningen av försvaret just för att främja fortsatt enighet. Vi har därigenom som nation visat oss kunna i denna fråga ledas av ansvarskänsla och hänsynstagande i en utsträckning, som vi har skäl att vara stolta över. När den nu arbetande försvarsutredningen tillsattes, fick sina direktiv och inledde sitt arbete var det, såvitt jag kan förstå, en självklar utgångspunkt att alla ansträngningar skulle göras för att vidmakthålla denna värdefulla enighet. Efter valet har dock helt andra signaler hissats. Man har nu från socialdemokratiskt håll gjort ett utspel som plötsligt aktualiserar så drastiska förändringar i den hittills förda försvarspolitiken, att vi inte rimligen kan tro på att enigheten skall vara möjlig att vidmakthålla eller ens av förslagsställarna vara avsedd att kunna uppnås. Innan jag går närmare in på detta vill jag betona att enigheten är värdefull också av den anledningen, att den ger större möjligheter till kontinuitet i betraktelsesätt och krav då det gäller försvaret än vad en ständig anpassning till skiftande politiska styrkeförhållanden skulle medge. Kontinuitet är ett direkt villkor för bästa utbyte — ja, jag skulle till och med vilja säga för ett gott utbyte — av försvarsanslagen i form av försvarseffekt. Kontinuitet har i stort sett också kännetecknat svensk försvarspolitik under det senaste decenniet. Den har möjliggjort en planering inom försvaret som är föredömlig och som har väckt betydande internationell uppmärksamhet. Det är en planering som grundar sig på ingående studier. Dessa har initierats och upplagts i nära samarbete med försvarets forskningsanstalt och har rört sig om skilda tänkbara typer av aggression. Studierna vill fastställa hur sådan aggression skall kunna mötas på effektivaste sätt och till lägsta kostnad. De har undan för undan utvecklats och fulländats bl.a. med hjälp av modern datateknik. Det är självklart, att studierna aldrig kan ge någon exakt bild av framtida händelseförlopp; det är ju så många tillfälliga och vid beräkningen osäkra faktorer som inverkar. De ger dock för det första under alla omständigheter en bättre bild än vad ett mer eller mindre okvalificerat allmänt tyckande kan göra och är för det andra precis den typ av överväganden och kalkyler som en eventuell angripare måste ta till för att beräkna sin minimiinsats. De ger därför ett gott mått på en angripares uppoffring och följaktligen på den krigsavhållande effekt, som det är försvarets första uppgift att skänka. Med sådana studier som underlag byggs försvaret upp av skilda enheter och göres den rätta avvägningen mellan dessa enheter och mellan personal och material, mellan kvalitet och kvantitet o. s. v. Resultatet blir i stor utsträckning hela system, bestående av en rad olika komponenter som är beroende av varandra och måste tillföras i avsedd omfattning och typ för att det hela skall fungera och på tänkt sätt ge bästa utbyte. Här fyller den nu tillämpade militära långtidsplaneringen sin stora uppgift. Den utrustning som försvaret använder har ofta mycket lång projekteringsoch anskaffningstid det kan röra sig om många, många år. Materielen måste vara färdigprojekterade och beställningarna kunna utläggas, så att leveranser sker när de skilda materialkomponenterna behövs, personal måste finnas utbildad och underhållsoch reparationsresurser vara tillgängliga just i det ögonblick då systemet skall börja fungera. Också byggnadsverksamheten behöver vara med i planläggningen så att byggnadstekniska anordningar står klara, då t.ex. sådana vapen eller sådan annan utrustning levereras som för sin funktion är beroende av dem. Över huvud taget är denna planering som en jättelik spindelväv med trådar in i alla hörn av förvaltningsapparaten och staberna. Den är nödvändig och den är som sagt i vårt land föredömligt upplagd, men den är naturligtvis ömtålig för störningar. För att ta ett mycket enkelt exempel: beställer man kanoner ett år och har planerat att beställa ammunition nästa år för att leve rans skall kunna ske samtidigt, så kan man inte avstå från den ammunitionsbeställningen utan att göra också kanonerna värdelösa. Nackdelen med en rationell plane ring på det här området — eller rättare sagt det pris som vi måste betala för den — är de hårda bindningar som den innebär. Kostnaden för materiel som under ett löpande budgetår redan måste vara beställd för att betalas under kommande budgetår uppgår till högst betydande belopp. Detta gäller framför allt det närmast följande budgetåret. Möjligheterna att variera försvarsanslagen med skiftande konjunkturer är därför små. Som jag har sagt förut här i kammaren är försvarskostnaderna även bortsett härifrån ändock föga lämpade för konjunkturpolitik. Behovet av försvar har inget samband med våra interna statsfinanser. Det behovet följer sin egen konjunktur, skapad av förhållandena i vår omgivning, Det är för övrigt en konjunktur där ändringarna går mycket långsamt. Har då den konjunkturen varierat på senare år? Har förhållandena i världen utvecklats i riktning mot så mycket lägre risker, att försvaret radikalt kan minskas? Har den bild förändrats som tecknades vid 1963 års försvarsbeslut och som alltså ligger till grund för vår nuvarande försvarspolitiska målsättning? Ja, möjligen kan man våga påstå att de på kort sikt akuta riskerna för militära konflikter i Europa har minskat. Någon minskning har dock inte ägt rum i de stora militära: styrkor — det gäller miljontals man — som nu är mobiliserade och står insatsberedda inpå våra knutar liksom inte heller av de kostnader som alla stater av militär betydelse i vår närhet underkastat sig. Tvärtom sker det ökningar i praktiskt taget alla dessa stater, Sovjetunionen, Västtyskland, Frankrike, Storbritannien, Norge, Danmark, Belgien och Schweiz för att nu inte tala om USA. Bedömningen i dessa länder är uppenbarligen inte så optimistisk. Som underlag för en försvarspolitik av vår typ har de korta aspekterna dock föga intresse, om man bortser från anpassningen av den beredskap som skall hållas och som givetvis bör variera efter det yttre aktuella spänningsläget. Våra överväganden rörande riktlinjerna för försvarets utformning måste däremot ske på betydligt längre sikt. Vår nu gällande ambition att vid behov kunna ta ut hela folkets samlade värnkraft kan inte släppas, om det verkar litet lugnare, och sedan återtas i en handvändning. Det blir inte bara mycket dyrbarare, det är praktiskt omöjligt. Det är därför situationen på längre sikt som måste vara normerande för oss, och den ter sig inte särskilt ljus. I den kvarstår alla de stora konfliktanledningar olösta som redovisades redan av förra försvarskommittén. Inte heller kan man göra gällande — tyvärr — att någon förstärkning har inträtt i Förenta Nationernas förmåga att lösa internationella konflikter, i varje fall sådana som berör stormakternas intressen. Norden är ett ur stormaktsstrategisk synvinkel utomordentligt känsligt område. Vi utgör faktiskt halva gränsen mellan öst och väst i Europa. Att Norden trots detta hittills efter andra världskriget har kunnat uppvisa lugn och en avspänd balans är ingenting automatiskt eller självklart. Vår alliansfrihet, men framför allt vår militära styrka är en högst betydelsefull faktor i den balansen. Det finns alltså inga utrikespolitiska motiveringar för att nu minska vår försvarsförmåga, och det har väl kanske inte heller direkt påståtts något sådant från ansvarigt socialdemokratiskt håll. Den motivering man ger är våra svaga statsfinanser. Den svagheten vill jag visst inte bestrida, men den beror inte på låg produktion eller dålig produk tivitet i näringslivet, den beror inte heller på oförutsebara händelser eller vikande konjunkturer. Den beror på en löslig och slapp ekonomisk planering och svag ekonomisk politik av regeringen, på bristande förmåga eller bristande lust att ta itu med problemen inom de sektorer i samhället där svårigheterna initieras. Dit hör inte försvaret. Man antyder nu — och jag utgår då uteslutande ifrån vad som stått att läsa i tidningarna — att man önskar frysa försvarskostnaderna på deras nuvarande reella nivå. Med det uttryckssättet tycks man vilja bibringa allmänheten den uppfattningen, att det är fråga om en konservering av försvaret — ett bibehållande av ungefär den effekt som det nu har. Så är det emellertid inte alls. Vad det gäller är i själva verket en betydande nedrustning, som nödvändiggör en total omprövning av försvarsmaktens organisation, uppgifter och möjligheter. Att nedskärningen vid en s.k. frysning blir så väldig beror till en stor del på den åtgärd som beslöts i våras för innevarande budgetår, nämligen att man, som man sade, tillfälligt skulle uppskjuta beställningar på 350 miljoner, dock utan att ändra planeringsoch anslagsnivån, och under bestämda försäkringar, att beloppet skulle återställas under de närmaste budgetåren. Nu baserar sig det socialdemokratiska utspelet på att det uppskjutandet inte skall vara så helt tillfälligt utan i själva verket utgöra en direkt nivåsänkning, som man skall anpassa sig efter i fortsättningen och dessutom ytterligare avsevärt sänka. Vi var väl många som inte trodde så mycket på utfästelserna i våras, men att deras totala tomhet så snart skulle bli uppenbar anade vi väl ändå knappast. Totalt innebär det socialdemokratiska budet en nedskärning av anslagsnivån för de två närmaste budgetåren, som ett beslut föreslås gälla, med inte mindre än ungefär 1200 miljoner kronor. Statsminister Erlander sade här omdagen, att han anser att den föreslagna försvarskostnadsfrysningen, ett förslag som han väl kände till, skall gå att förena med kravet på kontinuitet. Vet statsministern verkligen vad han talar om? Skall det då inte vara möjligt att sänka försvarskostnaderna utan att orimliga, så att säga tekniska konsekvenser skall uppstå? Jo, naturligtvis går det. En sådan sänkning måste dock föregås av en ordentlig planering, om man skall veta vad man gör och inte stora värden skall kastas bort. Den kräver också en successiv övergång till den nya nivån, och detta av skäl som jag nyss antydde — stora fastliggande beställningar 0. S. V. Möjligheterna att plötsligt göra väsentliga besparingar från försvaret utan sådana skadeverkningar förefinns inte. Möjligheterna är särskilt små för nästa budgetår på grund av manövern med de 350 miljonerna under det innevarande. På sikt kan man alltså självfallet minska kostnaderna för vårt försvar, och på längre sikt kan man lika självfallet göra det till hur låg nivå som helst. Om man gör avvägningen på ett lämpligt sätt, kan man också på alla nivåer uppnå en försvarseffekt som är god i relation till kostnaderna. Vad man däremot inte kan göra är att sänka anslagen och samtidigt låtsas som om det inte skulle betyda någonting. Det är att lura svenska folket. Man måste bestämma sig för och klarlägga vad det är för uppgifter som hittills har kunnat lösas, men som i fortsättningen skall utgå. Vi har nu en målsättning för försvaret som bl.a. innebär att vi skall kunna resa motstånd mot angrepp i hela vårt land. Skall vi kunna göra det på ett meningsfullt sätt i fortsättningen också? Landets vitala centrala delar måste alltid i första hand försvaras. Vilka perifera delar skall försvagningarna främst drabba? Vidare skall vi enligt målsättningen med utsikt till framgång kunna möta en stort upplagd invasion över havet eller landgränsen. Ett angrepp mot oss kan förväntas bli insatt med tekniskt modernt utrustade förband. Skall det hejdas kan det bara ske med något så när motsvarande utrustning. Går det att 1 lägre ramar tillhandahålla en sådan utrustning i tillräcklig utsträckning för att vi skall kunna kräva att våra unga män skall gå till verket med beslutsamhet och offervilja? Vi har en allmän värnplikt enligt regler som fastställdes genom beslut av riksdagen så sent som i våras. Skall vi börja fundera på att ändra de reglerna redan samma år? Vi har en förnärmlig försvarsindustri som ger oss möjlighet att inom landet få fram betydande delar av vårt materielbehov, en sak som är särskilt värdefull för oss som alliansfri stat. Skall den kunna bibehållas vid sin kapacitet och vid sitt intresse för leveranser till försvaret? Det finns alltså många bindningar för närvarande. Alla går inte att bibehålla vid lägre anslag. Det måste ankomma på regeringen att ge klara besked om vilka som skall upplösas. Många områden i samhället kämpar med svårigheter genom brist på kvalificerad personal. Försvaret gör det i högsta grad. Vakanserna är långt större än vad som egentligen skulle kunna bäras. Att den stora apparaten ändock fungerar hjälpligt får nog i ganska hög grad tillskrivas arbetsinsatser som på många håll ligger långt över vad som normalt brukar utkrävas i vårt samhälle. Känner regeringen sitt ansvar för försvarets angelägenheter? Man kan verkligen fråga sig detta inför de nya och helt oväntade förslagen till radikala och illa planerade ingrepp i försvarets nuvarande struktur. De lär inte förbättra situationen. Det är tvärtom sannolikt att en förtroendekris håller på att byggas upp, som kan åstadkomma stor skada och få spridning långt utanför försvarets egna led. Den kommer väl i så fall att börja i de staber och förvaltningar, som har satt en ära i att lojalt planera efter direktiv och intentioner som regeringen har angivit och som i gengäld har förväntat konsekvens och saklighet i ställningstagandet till framlagda förslag. Deras arbete måste förefalla dem meningslöst, om det skall leda till att den högsta myndigheten — regeringen — skall använda försvaret som en restpost i budgeten och spela ut det som en bricka i de taktiska manövrer som sannerligen inte ser landets bästa som sin drivkraft utan främst syftar till att ge partipolitiska vinster. Det är möjligt att regeringen kan vinna tillfälliga fördelar med att genomdriva de nu föreslagna inskränkningarna i fråga om försvaret. Det behövs inte så mycket yttre avspänning för att sådana åtgärder skall framstå som politiskt bekväma. Det är svårt för gemene man att ha den överblick och kunnighet som kan ge honom förmåga att klart bedöma konsekvenserna. Regeringen vet emellertid vad det gäller, och ansvarskännande är det sannerligen inte att i en sådan här fråga lägga huvudvikten vid de inrikespolitiska bedömningarna. Jag har för övrigt för min del svårt att tro att det är med sådana metoder som socialdemokratien skall kunna återvinna det förtroende som valet visade att den i stor utsträckning har förlorat. Använder man den metodiken tycker jag snarast att man bevisar, hur berättigad en sådan brist på förtroende faktiskt var.

Herr talman! Den del av höstens remissdebatt som redan har passerat ger väl samtliga ett intryck av att inläggen är ganska modererade. Alla talare är försiktiga i sina slutsatser, och det är i och för sig förklarligt. Vi har inte tillräckligt material vid höstriksdagen för att bilda oss en mera fast uppfattning om utvecklingen, framför allt under den kommande tiden, men under valår brukar ändå valresultatet kunna ge ett underlag för spekulationer. Även i det avseendet har relativt litet kommit fram i anförandena. Man har konstaterat att valresultatet måste vara ett uttryck för minskat eller mistat förtroende för regeringspartiet. Herr Lundström sade att det skulle vara den största förskjutningen i väljarunderlag som ägt rum under en mansålder — för ett parti i regeringsställning, förmodar jag att han avsåg. Det är mycket möjligt; jag har inget siffermaterial framför mig. Men så ville herr Lundström dra konsekvenserna av detta konstaterande och menade att utslaget borde påverka partiets politik i fortsättningen. Jag fattade honom så, att han menade att regeringen skulle ta större hänsyn till oppositionens meningar i de olika frågorna. Jag är övertygad om att det skulle vara den sämsta politik som partiet kunde välja. Socialdemokraterna skulle nämligen få ta ansvaret för den förda politiken, även om den i större utsträckning än tidigare hade påverkats av vad som framförts från oppositionshåll. Då var möjligen herr Holmberg mera realistisk när han uttalade, att valresultatet var ett tecken på valmanskårens önskan om en ny politik. Det är kanske riktigt att dra en sådan slutsats, eftersom det inte råder någon tvekan om att de rikspolitiska frågorna har varit avgörande även vid det kommunala valet. Tendensen har varit ungefär densamma över hela landet, även om utslagen har varit något olika till graden. I sådana landsting och kommuner där de borgerliga haft majoritet har valresultatet blivit detsamma som i kommuner och landsting med socialdemokratisk majoritet. Utgången måste alltså ha påverkats av någonting annat än den förda kommunalpolitiken. Enligt herr Holmbergs mening skulle det vara en naturlig konsekvens att företa nyval till andra kammaren. Ja, socialdemokraterna har inte varit alldeles främmande för att diskutera också en sådan konsekvens av valresultatet men har kommit fram till att det kanske är att använda större våld än nöden kräver intill andrakammarvalet om två år. Det skulle ju inte räcka med ett nyval till andra kammaren, som skulle ha kunnat komma till stånd först under december månad. Om det givit samma utslag som kommunalvalet och det blivit ett regeringsskifte, skulle det ha varit nödvändigt för den nya regeringen att företa nyval också till första kammaren för att få underlag för den politik den ville föra. Det hade dragit ut ytterligare på tiden och hade knappast kunnat ske förrän någon gång i början av nästkommande år Jag vet inte om det hade varit till fördel vare sig för den ekonomiska politik, som skall föras i landet, eller till fördel för det som de borgerliga skulle hinna uträtta till andrakammarvalet 1968. Jag tror faktiskt att det var klokt både ur regeringspartiets synpunkt och ur Oppositionens synpunkt att man väntade med den kraftmätningen under den tid som återstår, så att man får bättre möjligheter att förbereda sig på det som kan följa. Jag tror emellertid att den bedömningen är riktig, att ett missnöje hos väljarna ligger bakom resultatet. Det är väl riktigt som herr Torsten Andersson sade, att det inte borde vara någon större överraskning för regeringspartiet att valresultatet blev sämre än tidigare valresultat, men däremot var det en överraskning att bakslaget blev så stort. Jag tror ingen hade räknat med det. Det som ligger bakom missnöjet är nämligen sådant som ingen av de väljare, som haft möjlighet att reflektera över hurudant läget var, skulle anse det möjligt att rätta till något inom den allra närmaste tiden, Det är ju inte bara de som står i bostadskön som är bekymrade över att det inte byggs tillräckligt många bostäder. Alla de som genom de senaste årens riksdagsbeslut har fått hyressubventionerna avskaffade, vilket tagit sig uttryck i en väsentlig höjning av hyran, känner också missnöje och lägger ansvaret på regeringen för att sådana beslut har fattats i riksdagen. Besluten har fattats efter mycket noggranna överväganden i kommittéer som sysslat med dessa angelägenheter och därvid funnit att subventioner till mellan 850 000 och 900 000 lägenheter under en tioårsperiod, när det byggs 85 000 å 90 000 lägenheter om året, är en ganska stor post i statsbudgeten. De höga räntorna drabbar inte bara produktionen; de drabbar också konsumenterna och de drabbar hyresgästerna i hus som är byggda så tidigt att de billiga lånen under den senaste tiden har omsatts i nya högprocentiga lån. Detta har medfört kraftiga höjningar av hyrorna även i de äldre bostadsbestånden med något sådant som 10 kronor per kvadratmeter, vilket betyder mellan 400 och 500 kronor om året i ökade kostnader för bostaden. även för det får regeringen ta ansvaret. Den har väl heller inte varit blind för att väljarnas bedömning kunde ta sig uttryck i röstskolkning eller övergång till ett annat parti. Jag tror att missnöje med sådana ting har varit avgörande: bostadsköerna, de höjda hyror som blivit resultatet av höga räntor och slopade subventioner, prisstegringarna, som också påverkas av det högre ränteläget.

Detta har dock knappast framförts i sådana former att det kan ha påverkat vårt väljarunderlag i någon större utsträckning. Den borgerliga samverkan som har ägt rum i ord men inte i gärningar har inte alls varit grundad på enhetliga bedömningar av de politiska frågorna, vare sig det gällt ekonomiska eller andra ting som kommit upp i den politiska diskussionen. Den samverkan som har kommit till stånd på vissa platser, men inte på andra, och som omfattat skiftande partikombinationer tyder enligt min mening på att matematiken har fått avgöra, om samverkan skulle äga rum eller ej. Där ingenting har stått att vinna och risken för förluster inte varit förhanden, har man gått fram var för sig. Där man har bedömt det som mest sannolikt att ett gott resultat skulle kunna uppnås, har det inte varit någonting som hindrat att exempelvis högern och centerpartiet samverkat. Jag tycker därför inte att det är någon ideologisk samverkan som har ägt rum, utan att det nog mera varit en rent taktisk samverkan som har kommit till stånd. Jag är därför inte så säker på att man har ett fast underlag för en valseger 1968. Något litet mera positivt måste det väl ändå komma från oppositionspartierna, om det skall vara någonting att ta på, ty man kan inte ända fram till 1968 års val bara skylla på att det är regeringen som skall komma med de positiva programmen. Det blir nödvändigt att presentera någonting som har ett så fast underlag inom oppositionen att man kan räkna med att det blir verklighet, om det nu skulle gå så att oppositionspartierna finge ta hand om regimen. Herr Holmberg tog i sitt anförande upp det beslut, som fattades vid Landsorganisationens kongress och som gick ut på att AP-fonderna inte uteslutande skulle användas för att lämna ut lån, utan att resurserna, eller i varje fall en del av resurserna, skulle kunna användas även för annat ändamål. Man skulle, ansåg kongressen, mycket väl kunna vara mera positiv i sin inställning när det gällde en placering som gav inflytande. Jag förmodar att man också räknade med att det i större utsträckning skulle vara möjligt att stödja sådant som hade närmare kontakt med det som man ville betrakta som verklighetsbetonat. Herr Holmberg kommenterade också vad som hade sagts i pressen i anslutning till detta beslut vid LO-kongressen. Han påstod att en av de mest positiva till beslutet hade varit »regeringsorganet» Aftonbladet. Jag vill bara för herr Holmberg understryka att Aftonbladet fortfarande är Landsorganisationens tidning. Det är följaktligen inte så alldeles självklart att Aftonbladet intagit en sådan hållning av politiska skäl. Man har kanske snarare funnit sig böra göra det, eftersom beslutet tillkommit efter en utredning inom Landsorganisationen och det inte funnits anledning för Landsorganisationens tidning att göra något annat än att ta fasta på att det fanns någonting verklighetsbetonat i det förslag som ledde till beslut. Herr Torsten Andersson gav i sitt anförande uttryck för något som väl kunde tolkas som om han hade den uppfattningen att det var bristande solidaritet i den förda politiken som gjorde att man inte var beredd att stödja textilindustrien inom Älvsborgs län — jag förmodar att han syftade till detta i första hand. Jag vet inte om vi skall gå hur långt som helst när det gäller att tolka begreppet solidaritet. även när det gäller produktionen bör vi vara realistiska och ta konsekvenserna av en utveckling som på längre sikt inte kan vändas genom att man medelst höga tullar eller direkta bidrag till pressade industrier söker hålla dem vid liv under kortare eller längre tid. Jag anser att det är mycket effektivare att ge det stöd som utgår genom arbetsmarknadsstyrelsen till omskolning och annat som kan vara av betydelse för att bereda dem som blir arbetslösa på grund av industrinedläggningar annan sysselsättning. Jag är inte alldeles säker på att herr Andersson heller hade rätt, när han utgick ifrån att det var småföretagsamheten som pressades allra värst i nuva rande läge. Så är naturligtvis fallet inom vissa industrigrenar. Det är möjligt att så är förhållandet inom textilindustrien. I varje fall är det så inom pappersoch massaindustrien, där man tvingats lägga ner företag som inte har förutsättningar att klara sig på dagens hårda marknad. Det kan ju också finnas branscher där det inte lönar sig att företa dyrbara rationaliseringsåtgärder, antingen därför att marknaden är för liten eller därför att det av andra skäl kan vara fördelaktigt att koncentrera verksamheten till ett enda företag i stället för två eller kanske till och med tre. Sådana fakta måste man ta konsekvenserna av om man vill vara realistisk. En understödspolitik med solidarisk innebörd kan man naturligtvis bedriva för en kort tid men inte med sikte på framtiden. SACO:s förhandlingar för lärarna har också berörts här i dag. Alla har varit försiktiga i sina uttalanden, och jag har ingen anledning att vara aggressiv.

Till sist, herr talman, skall jag ta upp någonting som herr Adolfsson anförde inom parentes, som han sade. Han ville protestera mot beteckningen »splittrarna» inom arbetarrörelsen. Detta var inte ett riktigt uttryck, förmenade han. I ett demokratiskt samhälle borde medborgare som har en avvikande politisk uppfattning också ha rätt att driva partiverksamhet. Det är ingen som har bestridit att kommunisterna har den rätten, eftersom de är ett godkänt parti med representanter i riksdagen och har inregistrerad partibeteckning vid valtillfällena. Jag vet inte om herr Adolfsson tycker det är bättre att vi uttrycker det så att splittringen inom arbetarrörelsen har varit till nackdel och bidragit till det resultat som valet utvisar. Jag tror att de rent principiella skiljaktigheterna mellan kommunisterna och socialdemokraterna är så stora, att det är riktigt att konstatera att de knappast kan leva under samma tak.

Herr talman! Jag skall inte fortsätta någon debatt om valrörelsen, men jag begärde ordet när jag hörde herr Strand — liksom tidigare någon annan — säga att valutslaget är ett resultat av missnöjet. Ja, det kan man ju säga, ty inte lär väl ett valutslag gå emot regeringen därför att väljarna är belåtna, utan det är naturligtvis därför att de inte gillar regeringens politik. De tror att det finns andra som kan göra det bättre. Herr Strand säger att vad de borgerliga framfört i stort sett endast varit sådant som underblåst missnöjet — några konstruktiva förslag har vi inte kommit med. Jag är litet förvånad över att herr Strand, som jag under dessa år lärt mig att uppskatta som en av de mest måttfulla politiker jag träffat och som dessutom är en sympatisk och trevlig man, kan fälla ett sådant yttrande. Jag skall inte stå här och räkna upp de olika förslag som har väckts från oppositionens sida, men redan om jag skulle inskränka mig till folkpartiets så finns där ett stort antal förslag som åtminstone jag betraktar som konstruktiva. Jag har redan i ett tidigare anförande nämnt de sju punkter som vi har framlagt beträffande den ekonomiska politiken. Den omständigheten att socialdemokraterna inte har gillat dessa punkter innebär väl inte att våra förslag därför inte skulle vara konstruktiva! Regeringssidan kan anse att ce inte är någonting värda, men vi har tyckt att de är värda att pröva.

Herr talman! Det är möjligt att jag för att hålla mitt tal relativt kort inte var tillräckligt tydlig i mitt uttalande. Men eljest sade jag nog ändå att samverkan mellan de borgerliga partierna inte var grundad på enhetliga bedömningar och att det följaktligen inte från det hållet fanns några positiva förslag i valrörelsen. Om folkpartiet har ett förslag, som inte accepteras av centern, eller om de båda partierna tillsammans har ett förslag som inte omfattas av högern, tycker jag inte att det är något för väljarna att ta fasta på. Jag tillade sedan att vid 1968 års val så borde de borgerliga väl ha någonting gemensamt såsom underlag för sin strävan att komma i regeringsställning.

Herr talman! Herr Lundström refererade till det ekonomiska program som mittenpartierna lagt fram under hösten och som folkpartiet slogs för under valrörelsen. Jag vill understryka att det är ett program som i mycket stor omfattning, låt oss säga 90 procent, omfattades och närmare konkretiserades även av den andra parten — högerpartiet — i den trepartisamverkan som manifesterades under valrörelsen. Jag vill därför gärna instämma i vad herr Lundström sade att det är en svartmålning, en medveten felteckning av situationen, när man säger att de tre partierna inte lade fram något konstruktivt förslag alls. Jag vill nämna två andra områden där samtliga tre partier både under och före valrörelsen manifesterade en enhetlig och konstruktiv uppfattning. Vi har författningsfrågan. Vi har en sådan — kanske någon från regeringens sida tycker det är en detalj men vi anser den vara viktig — fråga som utlandssvenskarnas rösträtt, alltså en breddning av demokratien. Vi har också kravet att få en ny författning med en kammare. Vi har andra frågor som också debatterades i valet. Vi har exempelvis frågan om kontrollen av opinionsbildningen i etermedia, radio och TV, som nu helt och hållet ligger i Sveriges Radios hand. På detta sätt skulle jag kunna fortsätta uppräkningen. Jag tror att herr förste vice talmannen Strand också kommer att bli övertygad om att det var en missmålning av sanningen som gjordes.

Herr talman! Det finns anledning att i olika skeenden i det politiska livet och kanske särskilt så här efter ett val försöka klargöra orsaker och konsekvenser i utvecklingen. Både den som förlorar och den som vinner har anledning att begrunda och analysera. Jag vill i detta sammanhang av hjärtat och uppriktigt beklaga en ärad kol lega i denna kammare, herr Sten Andersson, att det skedde som inträffade för socialdemokraterna — han var nämligen deras valorganisatör. Socialdemokratiens tillbakagång och de borgerliga partiernas framgång är en händelse som för ansvar med sig. Man borde förmoda att den förlorande parten skulle vara en god förlorare, som i en fortsättning ingalunda har anledning att hemfalla åt kverulans. Folket har talat — men socialdemokratien mäktade inte att taga konsekvenserna. Efter ett så klart utslag i valet borde nyval till andra kammaren med tillika upplösning och nyval till första kammaren ha varit det naturliga. Så skedde inte. Regeringen sitter kvar. Det som återstår att se är om regeringen på grund av det skedda i större omfattning än hittills kommer att ta hänsyn till oppositionens förslag. Det måste för den vinnande sidan — de borgerliga partierna — vara med ansvaret förknippat att fullfölja och utveckla ett politiskt handlande som i valet fått väljarnas förtroende.

I detta syfte har centerpartiet under årens lopp anvisat vägar för en ny och bättre politik. Ett sådant politiskt handlande kommer självfallet det parti som jag representerar att fullfölja. I ett läge där de gammalsocialdemokratiska principerna med all tydlighet håller på att bytas ut mot en socialistisk radikalism är det så mycket mera nödvändigt, att partier med en ny och modern syn på samhället övertar ansvaret för den po litiska utvecklingen. Man kan i detta sammanhang ha anledning att säga att den mytbildning har tillbakavisats som påstår, att om inte socialdemokratien finns så finns heller inte något underlag för en stark regering. Valutgången har visat, att detta inte är någonting annat än ett dumt sätt att misstänkliggöra. Viljan att behålla taburetterna tar sig de mest förunderliga uttryck. Detta bevisas av att socialdemokraterna fortfarande sitter i regeringen — nu mot en folkmajoritet. Jag är övertygad om att jordbrukspolitiken har spelat en betydande roll för valresultatet. Dagens konsumenter är inte bara prismedvetna utan dessutom så klarsynta att de inte tror på de Holmqvistska sagorna. När dessa tog sig uttryck i broschyrer, som innehöll osakligheter, reagerade konsumenterna, inte med den Erlanderska »solidariteten» utan med sin egen — en sund bedömning och ett sunt förnuft.

Det är, herr talman, ingen agrarpolitik att i en svältande värld ha en långsiktig livsmedelsproduktion, som ger en beredskap såväl i fred som i ofredstid. Att hyresoch bostadspolitiken har misslyckats vet alla de många som i åratal har stått i bostadskö. Otillräckligheten i sin prydno kulminerade, när landets statsminister i TV-utfrågningen gav beskedet: Flytta till annan ort. Är detta en vettig planering? Det räcker inte med det sedvanliga skrytet att vi i förhållande till vår folkmängd bygger mest i världen. Människor i bostadsnöd vet bättre. Boendet och boendekostnaderna får inte bli offer för ett slentrianmässigt tänkande utan tanke på rationalisering och förbilligande i övrigt. Här kommer helt naturligt högräntepolitiken in i sammanhanget. Möjligheterna till boende till rimliga kostnader hör intimt samman med vad vi menar vara en naturlig och riktig lokalisering och planering. Vi har dessutom reagerat, och reagerar fortfarande, mot det subventionerade rivningsraseri som pågår speciellt i de s.k. heta regionerna. Någon tjänar på det, och andra måste betala. Den oro som i dag präglar arbetsmarknaden och som tidigare har belysts i dag har flera aspekter. Låt mig stanna vid några. Även om det är så att den i statsverkspropositionen redovisade negativa bytesbalansen, som vi i dag har hört av finansministern, i viss mån har förbättrats under året, finns fortfarande kvar stora orosmoln. Detta framgår med all tydlighet om man läser industriförbundets höstrapport. Vi har dels en kostnadsutveckling som försvårar konkurrensmöjligheterna, dels det labila läge som präglar den gemensamma marknaden. Man kan med tillfredsställelse notera den nordiska gemenskapen vad gäller ett enhetligt uppträdande i Kennedyrundan.

Låt oss för den skull inte kasta yxan i sjön. Man kan förmoda att EEC fortfarande brottas med egna svåra problem. Englands ekonomiska svårigheter inger bekymmer i sammanhanget EFTA—EEC. Att inom EFTA:s ram begå traktatbrott inger inget förtroende. Därvidlag vill jag bara uttala den förhoppningen att den stora EFTA-partnern England skall se sig mera noga för innan man vidtar en liknande åtgärd än en gång. Jag vill uttala min förhoppning om att Danmarks egna små utflykter skall upphöra. Solidariteten bör för Danmarks del inte komma till uttryck enbart när danskarna själva erhåller fördelar, utan i samarbetet bör hänsyn tagas till alla de nordiska länderna. De nordiska länderna är i och för sig ingen liten marknad, och för EEC utgör Norden en större marknad än exempelvis Förenta staterna. Detta gör att vi i dessa marknadsfrågor trots en dyster bild kanske har anledning att vara i viss mån optimistiska. Låt mig utöver detta framhålla två synpunkter. Om Englands ekonomiska svårigheter icke bemästras, bör man i samförstånd med England — jag upprepar: i samförstånd med England — eventuellt undersöka möjligheterna till någon form av samarbete mellan EEC och de nordiska länderna. Dessutom vill jag klart säga ifrån att vid de förhandlingar som kommer till stånd får vi inte glömma att även Finland tillhör Norden. Vi bör heller inte vara främmande för en utökning av handeln med den östliga marknaden. Utan närmare kommentarer vill jag än en gång påpeka att det handelspolitiska problem som är Finlands i mycket stor utsträckning även kan bli Sveriges. Skall vi i nuläget med halvöppna dörrar mot Europa kunna hävda oss, fordras att tullavvecklingen inom EFTA:s samtliga länder sker programenligt samt att tullavvecklingen i Kennedyrundans förhandlingar blir positiv. Om alltså de yttre möjligheterna i viss mån är låsta, fordrar läget att vi här hemma vidtar åtgärder som kan underlätta. I första hand tänker man på att industriens investeringsbehov måste säkerställas.

Möjligheterna att göra investeringar är ju helt avhängiga av det nysparande som vi kan åstadkomma. Rådande ekonomiska begränsningar nödvändiggör en plan för prioritering av alla samhällets investeringar. Att infria givna åtaganden i enlighet med riksdagens beslut och utan skattehöjningar bör vara en första målsättning. Skall vi kunna åstadkomma detta fordras för det första, att regeringen i ett tidigt skede diskuterar samhällets gemensamma möjligheter med andra än sig själv. Vi har som nation lärt oss att med andra länder och flera partier kunna samlas till överläggningar i väsentliga frågor — jag tänker såväl på EEC och EFTA som på förhandlingarna i Kennedy-rundan. Hur mycket naturligare borde det inte då vara att i enlighet med vårt förslag samla berörda parter till överläggningar för att åstadkomma en ekonomisk handlingslinje? Politiskt sett, herr finansminister, är det ett flott erbjudande från oppositionen; och det är så mycket mera positivt anmärkningsvärt som jag tror mig kunna säga att det är ansvarsmedvetna partier som vill ha en sådan överläggning och även är beredda att taga ansvar. Skulle man, herr talman, inte framställa detta önskemål från partierna under medvetande om sitt ansvar, vore det ju så mycket enklare att följa minsta motståndets lag och på så sätt bereda marken för en ännu större valseger 1968. Mer och mer kan man både i Amerika och i Europa skönja en utveckling, där förlegade doktriner om såväl penningpolitikens som budgetpolitikens hetydelse ersättes av ett nytänkande. Det är på hög tid att vi även i vårt land får ett regeringspolitiskt handlande som uppmärksamt följer denna utveckling. I en högkonjunktur med ökat allmänt kapitalbehov måste det vara felaktigt, att staten skall trängas på kapitalmarknaden så som nu sker. Det nysparande som behövs uppnår man inte genom utgivande av obligationslån med — jag tänker på det senaste lånet — onormalt hög ränta. Detta har bekräftats vid de kontakter jag haft med bankfolk. Resultatet hittills har blivit, att man lyft pengar från andra sparinrättningar och placerat dem i detta lån för att utnyttja den höga räntan. På det sättet får vi inget reellt nysparande. Detta ger bilden av en regering som kanske givit upp hoppet och väntar på att borgerligheten skall överta regeringsansvaret efter 1968 års val. Vad vi allra först behöver för att åstadkomma ett ökat sparande måste vara ett stabilt penningvärde. Människorna skall kunna lita på att kronan har sitt värde även under tid som kommer. Kampen mot prisstegringarna visar samma maktlöshet. Man förstår den nuvarande oron på arbetsmarknaden i anledning av detta. Det måste i stor utsträckning vara fel på regeringens ekonomiska politik. Jag skulle vilja uttrycka saken så här: Det måste vara stora brister i den ekonomiska planeringen när man får den misstanken, herr finansminister, att regeringen för att på kort sikt klara de statliga utgifterna spekulerar i en fortsatt penningvärdeförsämring. Jag har tidigare nämnt om den traditionsmässiga penningpolitikens mål och medel. Ett svenskt rekord brukar vara någonting att glädjas åt. Ett svenskt rekord, herr finansminister, i högränta är ingenting att yvas över. Kommer det inte mycket snabbt en diskontosänkning, kommer det att medföra menliga återverkningar för vårt näringsliv. Vi vet att i stort sett hälften av den samlade kreditvolymen — förra året 45 procent — ligger bunden till en låg ränta i hypotek, bostäder 0. s. v., och till följd därav kommer högräntepolitiken att så mycket hårdare drabba den andra sektorn. I den bilden kommer även statens eget lånebehov till som en negativ faktor. På ekonomiens område skulle jag vilja ställa några frågor till regeringen. 1. När kommer den långsiktsplanering baserad på ett reellt underlag som jag här har talat om? 2. Ämnar finansministern förorda en snabb diskontosänkning? 3. Vill finansministern vid detta tillfälle meddela riksdagen hur nästa års budget skall balanseras? Vilken form av eventuellt nya skatter för svenska folket tänker finansministern föreslå? 4. Ämnar finansministern ge de borgerliga partierna, olika organisationer och andra i samhället som berörs möjlighet till överläggningar och överenskommelser på det ekonomiska området på sätt som vi har föreslagit? Utöver det sagda må det, herr talman, inte vara mig förment att något beröra en geografisk lokal arbetsmarknadsfråga. Det gäller ådalsområdet i Västernorrlands län. Frågan hör givetvis ihop med vad jag tidigare anfört om arbetsmarknad, näringsliv och sysselsättning. På grund av strukturomvandling och rationalisering kommer inom kramforsblocket att under de närmaste månaderna friställas mellan 500 och 600 man. Vi har tidigare här i riksdagen i positiv anda behandlat liknande företeelser i andra delar av vårt land. Vi som kommer från det här drabbade området hoppas att förståelse resulterande i konkreta åtgärder inte skall bli någon partiskiljande fråga, utan att vi i solidaritet skall göra en insats — en insats som inte behöver betyda en omflyttning av arbetskraft till andra orter i vårt land. Den pågående industrilokaliseringen till norrlandslänen måste i anledning av det nu skedda ges ökade resurser. Detta gäller inte bara de direkta åtgärderna utan även indirekta, bl.a. i form av bättre vägar. Löser man inte den sistnämnda frågan kan man förmoda att nu etablerade företag ser sig nödsakade att flytta. Man har från länsmyndigheterna och från arbetsmarknadsstyrelsen börjat vidta åtgärder, och jag vet att även inrikesministern är inkopplad. I ett sådant skede skall jag inte närmare beröra frågan. Jag vill bara avslutningsvis mycket bestämt uttala den förhoppningen — ja, det är inte bara en förhoppning utan om möjligt ett krav — att åtgärder kommer att vidtas som ger möjlighet att klara av den uppkomna situationen.

Herr talman! Efter finansministerns och herr Strands inlägg skall jag avstå från att försöka göra någon kommentar till valutslaget. Jag vill bara säga att jag har en känsla av att man röstade emot det mesta. Vad man röstade för var kanske mera dunkelt. Det som man reagerade emot lär ha varit i första hand prisstegringarna. Jag tycker nog att det kan finnas skäl att säga att det kan vara en värdefull opinion som kom fram mot prisstegringarna. Kan man fullfölja den mening man har skaffat sig och kan detta i sin tur leda till mindre efterfrågan, kan resultaten bli goda. Vi såg det när det gällde försäljningen av personbilar under innevarande sommar. Den minskade efterfrågan ledde till sänkta priser, låt vara att det inte bara var reagensen mot priserna och prishöjningarna som hjälpte till, utan även andra effekter. Men det var ju glädjande ur samhällssynpunkt att man kunde minska bilimporten och under samma period öka bilexporten från Sverige, vilket sammantaget hade en mycket gynnsam effekt på vår handelsbalans. Eftersom det i dag tycks vara vanligt att framställa frågor skulle jag i all blygsamhet vilja fråga: Finns det någon möjlighet att hålla nere efterfrågan på personbilar på den nivå som den haft denna sommar, så att vi slipper att få nya rekord när det gäller bilförsäljningen? Här har framförts att vi måste se till att vi får bättre resurser och att vi måste vidta sparstimulerande åtgärder. Vad dessa åtgärder innebär känner vi till sedan gammalt. Man kommer ofta dragande med krav på skattelättnader för sparmedel. Skattelättnad kan lämnas i form av större avdrag i självdeklarationen för inkomst av kapital, och det kan vara andra konstruktioner av skattelättnader som man föreslår. Vi har ju haft en stor sparkampanj som gav oss 425 miljoner kronor som slutresultat. Det är i och för sig mycket lyckat, om vi bara betraktar totalsumman. Men vi vet ju inte hur mycket av detta belopp som är nysparande. Troligen är det väl överflyttningar från andra konton till en sparform som ger relativt stora favörer, och då är det klart att man binder pengarna för ett visst antal år. Men det är kanske någonting annat som vi är ute efter. Det finns en form av sparande som jag har den allra största respekt för, och det är lönsparandet. Det gäller både ungdomens lönsparande och det allmänna lönsparandet. Där vet vi med säkerhet att det är fråga om ett nysparande. Staten uppmuntrar detta sparande genom att arrangera lotterier och dela ut lotterivinster, och det är i och för sig bra. Det har hittills gått hyggligt. Men går det inte att ytterligare bygga ut denna sparform och de stimulanser som vi vill lämna? Hur vore det om man förknippade sparformen med vissa favörer när det gäller bostadsanskaffning t.ex.? Skulle man inte kunna ge en extra slant när en lönsparare tar ut sina pengar och sätter in dem i en bostadsrättslägenhet eller liknande? Då har man ett konkret bevis för att vederbörande har avsatt pengar och avstått från konsumtion under en relativt lång period — en sådan tid behövs om det skall bli någonting — och visat att han har haft förmåga att åstadkomma ett verkligt nysparande. Här har förts debatter om bostadsbyggandet och dess omfattning. Jag har den uppfattningen att vi anstränger oss till det yttersta för att bygga bostäder, och det är väl riktigt. Men det kan hända att vi skulle försöka genomföra en del andra ting som måhända skulle åstadkomma en större rörlighet på bostads marknaden. Jag tänker då i första hand på rätten att byta lägenhet. Där vill jag för min del säga att man inte skall ta alltför stor hänsyn till ägarna av privata hyresfastigheter när det gäller att genomföra en sådan sak som är ett rättmätigt krav från hyresgästernas sida. Jag har tidigare sagt att det vore önskvärt att få hela bostadsmarknaden fri från privat spekulation. Den meningen vidhåller jag. Det är svårare att genomföra det, det erkänner jag, men rätten till lägenhetsbyte borde vi kunna orka med. Ett par talare har erinrat om industriförbundets framställningar till regeringen. Jag kallar dem för industriförbundets böndagsplakat eftersom de kommer årligen, riktade till regeringen, med önskemål och maningar. Där säger man nu att vi skall akta oss för att bygga mer än vi gör nu. För ungefär tio år sedan tillät jag mig föreslå att bostadsbyggarna i något större utsträckning skulle beakta behovet av mindre lägenheter. Jag uttryckte det så att även en tvårumslägenhet kan bli en hygglig bostad för den som inte har alltför stor familj. Vi vet att det bara är 30 procent av familjerna som har minderåriga barn. Vi vet att pensionärerna ökar. Vi vet att unga, ensamstående människor vill ha en bostad, men de får tyvärr stå i bostadskö. Om vi inte har råd att totalt bygga mera, har vi ändå råd att få ett större antal lägenheter genom att inte bygga stora lägenheter i lika stor omfattning som nu. Ett sådant resonemang ansågs reaktionärt för tio år sedan, men i dag börjar man faktiskt tillgodose den efterfrågan på mindre lägenheter som föreligger. På det sättet får vi ett större antal lägenheter producerat för samma totalbelopp. Jag vill därför uttrycka förhoppningen att man söker möjligheter att producera sådana lägenheter. Jag hoppas inte att det blir nödvändigt att göra det för att folk inte kan betala de nya hyrorna, men bortsett från den aspekten skulle jag vilja peka på att det går att få ut litet extra lägenheter på detta sätt. Herr Holmberg frågade hur länge vi skall behöva dras med vårt nuvarande skattesystem — han tänker väl närmast på progressiviteten. Industriförbundet ställer i sin åberopade skrivelse frågan om vi inte kan reducera dubbelbeskattningen när det gäller aktiebolagen. Det som skulle vara nytt i argumenteringen för en sådan ändring skulle ju vara att självfinansieringsgraden hos näringslivet försämrats, och därför vore det berättigat att dryfta denna sak på nytt. Det är då först att säga att skatteinbetalningarna från juridiska personer inte har ökat under senare år. Det har däremot inbetalningarna från fysiska personer. Man säger att vi skulle sänka bolagsskatten med 50 procent. Då får vi en skattelättnad för företagen på omkring 600 miljoner kronor årligen. Jag har svårt att tänka mig att man skulle kunna genomföra en sådan sak utan att vi får andra inkomster i stället, och det skall då inte vara från företagen, utan från fysiska personer. Eftersom folk klagar över skatteprogressionen kan man inte tänka sig att ta ut pengarna med den direkta beskattningen, utan man finge väl gå på den indirekta skattens väg. Vill man förverkliga ett sådant program, får man höja omsättningsskatten med ytterligare 1 procent, som ger ungefär 600 miljoner kronor årligen. Men så enkelt är det inte. Man får väl fundera i litet större sammanhang innan man ger sig på en sådan åtgärd. Herr talman! Till sist skulle jag vilja ägna några ord åt herr Andersson i Brämhult, som blev så lyrisk här i talarstolen och berättade att han är född i Sjuhäradsbygden, att han växt upp i ett jordbrukarhem och genom sitt arbete som redaktör där nere lärt känna bygden, folket och industrien. Jag sade till vännen Torsten Andersson att jag också skulle tala om att jag också är född där nere. Jag har varit textilarbetare i 16 år, och det borde väl kunna väga upp Torsten Anderssons merit att ha varit redaktör. Jag tror att Torsten Andersson målar för svart när han talar om lokaliseringspolitiken. Jag är inte motståndare till en differentiering av näringslivet där nere, men det är inte sant att krisen härjar i Sjuhäradsbygden. Textiloch konfektionsindustrierna kommer under lång tid framöver att förbli basindustrierna i Boråsoch Sjuhäradsbygden. De städer som har förlorat textilindustri är Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping och ytterligare en del platser. I Borås och Sjuhäradsbygden har det inte förekommit någon nämnvärd minskning av antalet anställda. Varför har industrinedläggningarna i första hand gått ut över dessa större städer? Jo, i en sämre marknad tål företagen helt naturligt inte så stora kostnader på de platser där textilarbetarna haft möjlighet att söka andra arbeten där de får bättre betalt än inom textilindustrien. Därför har det gått som det har gått på dessa orter. Detta vet herr Torsten Andersson, men han vill inte låtsas om att en sådan utveckling pågår inom vår textiloch beklädnadsindustri. Jag tror att regeringen gjorde klokt när den släppte lös investeringsfonderna i Älvsborgs läns södra del. Att företag tar i anspråk vinstmedel som de satt undan när de hade goda förtjänster är väl den bästa garantien för att det blir hyggliga resultat även framöver. Jag vill med detta ha sagt att Sjuhäradsbygden inte är särskilt hårt pressad av nedläggningar av textiloch konfektionsindustrier. Det är faktiskt det enda område där textiloch beklädnadsindustrien står kvar intakt. En annan sak är att jag livligt instämmer med dem som vädjar till statsmakterna att föra en positiv lokaliseringspolitik, så att vi får en större differentiering av näringslivet på sådana orter där en eller två industrier har en Övervägande tyngd. Regeringen har börjat föra en positiv politik i det avseendet genom att lokalisera ett par stora företag till Sjuhäradsbygden, och det antecknar jag med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Vid morgonkaffet i går fick vi i radio höra att Stockholm är bland huvudstäder den dyraste. Det var väl ingen direkt överraskning för svenska konsumenter; egentligen bekräftade det endast vad man förut anat när man gått ut för att handla i den här staden. Den bekräftelsen har vi väl för övrigt också fått även vid utlandsresor under den senaste tiden eller av främlingar som besökt Sverige som turister, om nu någon händelsevis inte hade lyckats upptäcka det själv här hemma. Svårigheten för konsumenterna — jag skulle vilja i någon mån göra mig till talesman för dem i denna remissdebatt — att följa med i prisstegringen eller, enklare uttryckt, att få pengarna att räcka till, var också en av de faktorer som främst avgjorde valet i höst. Ekonomerna har förlorat förtroendet för den ekonomiska politik regeringen för, och det känns allt svårare för den enskilde att få debet och kredit att gå ihop. Priserna bara stiger. Husmödrarna, som handhar den del av kontantinkomsten som åtgår till de dagliga behoven, har fått det allt besvärligare att få hushållskassan att förslå, inte minst till livsmedel. Ju mer priserna stiger i höjden, desto större villrådighet känner också konsumenterna när de skall välja bland allt som erbjudes dem på marknaden i våra dagar. De får en allt starkare känsla av att vara offer för okontrollerbara makter, och de har ingen möjlighet att påverka produktionen eller prisutvecklingen. De är långt ifrån den pressure group som de borde vara och som —- om jag inte minns fel — statsministern för inte så länge sedan hoppades att de skulle bli. Tvärtom känner de sig alltmer i händerna på krafter mot vilka de saknar varje möjlighet att uppträda självständigt. Konsumenterna stärks alltmer i sin uppfattning, att de har blivit offer för en planering och en rationalisering som långt ifrån alltid främjar deras eget intresse och att statsmakterna gör mycket litet för att förbättra förhållandena. Som ett enkelt exempel kan anföras distributionsledet. Det finns i dag 70 000 butiker i landet. Tillsammans sysselsätter de drygt 300 000 personer. Det är alltså en avsevärd arbetsinsats. Men en ungefär lika stor arbetsinsats gör konsumenterna själva genom att plocka ihop varorna, bära hem dem och förvara dem. Någon kompensation för detta får de inte. En gång i världen, i något som nu ter sig som en dunkel forntid, fastän det knappast kan vara mer än några decennier sedan, utlovades konsumenterna att få sänkta priser på varorna, om de åtog sig en sådan del av varudistributionen. Det var när självbetjäningsidén importerades hit från USA. Några lägre priser har vi aldrig sett till, men väl ett övervältrande av ett arbete som ständigt tycks växa. Någon tillbakagång till den goda tiden, då man blev betjänad i butiken och fick varorna hemforslade, lär bli möjlig först om konsumenterna blir på det klara med att service kostar pengar. Konsumenterna måste enligt denna uppfattning kräva bättre möjligheter att bedöma vad de köper, hur de köper och även när de skall köpa. Vad de med rätta kan fordra är alltså orientering och upplysning om pris, kvalitet, service och åtskilligt mer, med andra ord: en konsumentupplysning som ger den enskilde konsumenten möjlighet att orientera sig i vår varudjungel, något som i samhällsekonomiens intresse måste vara av utomordentligt stor betydelse. Vi har diskuterat konsumentupplysning flerfaldiga gånger i denna kammare. Mitt minne sträcker sig tillbaka till en debatt då det försmädligt frågades om vi skulle traska omkring i riksdagshuset i konsumentupplysta kostymer. Sakta har emellertid kravet på konsumentupplysning och anslag till denna trängt sig fram. Men det hade säkert för regering och riksdagsmajoritet varit en god investering i folks förtroende, om de hade varit mera framsynta på just detta område. Då hade konsumenterna — och till dem hör ju varenda vuxen person här i landet — haft betydligt lättare att möta den inflation som vi nu står mitt uppe i och som man tycks ha svårt att finna vapen emot. För sent skall syndaren vakna! Men det är för väl att det ändå sker till slut. Kanske det i framtiden blir lättare att få igenom de nödvändiga anslag till en ökad konsumentupplysning som vi inom mittenpartierna begärt år efter år. Får vi fatta tongångarna efter valet rätt, är just konsumentupplysningen ett av de få vapen att möta inflationen som vi har. Det nya betänkandet med förslag bl.a. om en konsumentombudsman tyder ju på en nyktrare inställning till dagens verklighet. även om man inte kan ansluta sig till samtliga de förslag, som där lagts fram, är det värt att uppmärksamma. Tiden tycks vara mogen för en reform för att mera effektivt stävja vilseledande affärsmetoder, förledande reklam, obilliga försäljningsvillkor, direkt riskabla varor — alltså ett ökat skydd för konsumenterna. Vad som här föreslås i stället för vidtagandet av de suspekta åtgärderna med priskontroll och detaljreglering är att hälsa med särskild tillfredsställelse. Efter samma linje tycks den arbetsgrupp leta sig fram som tillsatts med förre kommunikationsministern herr Skoglund som ordförande. Den lär enligt vad som upplysts i pressen inom kort föreslå herr Lange att bl.a. upprätta prisövervakningsgrupper i varje stad och enligt vad som sagts även i ett stort antal kommuner, alltså tätorter. Dessa nämnder skall kallas konsumentnämnder och bestå av konsumentrepresentanter från olika sammanslutningar. De skall få en rad arbetsuppgifter vid sidan av de rent prisövervakande, nämligen rent konsumentupplysande uppgifter. Till dessa uppgifter hör att vidga informationsmöjligheterna från de konsumentupplysande organen. I så fall är dessa konsumentnämnder hjärtligt välkomna, men någon nyhet är de sannerligen inte. Vi inom folkpartiet föreslog dem för två år sedan i en motion, och samma motion upprepade vi förra året. Men vi kallade konsumentnämnderna för konsumentgrupper och föreslog att man skulle utreda deras sammansättning och arbetsuppgifter, förslagsvis efter engelskt mönster. I England har dessa konsumentgrupper visat sig ha en mycket stor uppgift att fylla, och de täcker en stor del av landet. Men då, för två år sedan alltså, var det ingen av socialdemokraterna som ville höra på det örat — en så förflugen idé och därtill kläckt av oppositionen kunde inte tas upp till allvarlig diskussion. Ett sådant uppslag kunde staten inte tänkas realisera, men nu tycks det gå alldeles utmärkt. Enda skillnaden är, såvitt jag kan se, namnet, och utredningen tycks redan vara klar, varför förslaget snabbt kan realiseras. Det kanske kan tillåtas att till detta foga den reflextionen att det hade varit bättre för konsumenterna och kanske alldeles utmärkt för hela samhällsekonomien om den hade kommit tidigare. Det vore inte ur vägen om det ansvariga statsrådet sysselsatte sig med det betänkande som kom år 1964 ifrån konsumentupplysningsutredningen under rubriken Effektivare konsumentupplysning. I det betänkandet framfördes förslag och uppslag som, om de hade realiserats tidigare, påtagligt förstärkt konsumenternas ställning inför prishöjningarna. I detta betänkande föreslogs en utvidgning av informationsoch rådgivningsverksamheten efter mycket detaljerat utarbetade linjer. Det skulle knappast ha inneburit alltför stora ekonomiska påfrestningar på budgeten men säkert, genom att främja upplysningen bland folk i allmänhet, varit synner ligen välgörande för samhällsekonomien. Det föreslogs bättre kanalisering av det konsumentupplysande materialet, en fristående informationscentral och fler upplysningscentraler ute i landet, där dessa behövs väl så bra som i huvudstaden. Man får nu bara hoppas att de erfarenheter som dras ut av verksamheten vid Stockholms nyligen öppnade informationscentral snabbt leder till att även landsorten kan få liknande. Det är utmärkt med undersökningar, vilkas resultat delges konsumenterna. Men undersökningarna måste vara sådana att den konsumentopinion, som vi ännu inte hunnit upplysa tillräckligt, också kan tillgodogöra sig den på rätt sätt. Undersökningsresultaten får inte vara vilseledande. Enligt min uppfattning var en sådan undersökning, som nyligen gjordes av prisoch kartellnämnden, just ägnad att vilseleda konsumenterna i väsentliga stycken. Den gick ut på en jämförelse av priserna i olika städer och i olika affärer, och för oss i Uppsala var det ju glädjande att vi bodde på en av de billigaste orterna. Man kom fram till väsentliga prisskillnader, så stora som 10 procent mellan en del affärer. Visserligen påpekade nämnden att i undersökningen ingen hänsyn tagits till vare sig kvalitet eller service, men hur många konsumenter tänkte på detta? Och vad har den stora gruppen av yrkesarbetande husmödrar egentligen för glädje av en undersökning som denna? Såvitt jag förstår uppmanar den bara de husmödrar som har mycket gott om tid att springa runt i affärerna för att jämföra priser och lista ut var varan är absolut billigast. Om detta stimulerar affärsinnehavarna att sänka eller höja priserna är tvivelaktigt. Ett ensidigt, frampressat pristänkande är inte det enda väsentliga för konsumenterna. Vad undersökningen under inga förhållanden tar med i beräkningen är husmoderns arbetskraft. Hon — om det nu inte är en han — förutsättes ha en obegränsad tid för att sköta all service själv i våra dagar — utan ersättning. De yrkesarbetande husmödrarna har emellertid under inga förhållanden sin tid till det låga pris som alltid förutsättes i prisundersökningar. De måste använda sig av en viss service, och för den måste de lära sig att betala. Kvaliteten var heller inte medtagen i denna undersökning, och den spelar självfallet en mycket stor roll när det gäller att ta ställning till priset på en vara. Den största fördelen med den prisundersökning som jag har nämnt förefaller mig vara att den avslöjar behovet av konsumentupplysning på ett rätt skrämmande sätt. Vid en enkät i Eskilstuna, en av de städer som var föremål för undersökningen, befanns av nio tillfrågade sju möjligen ha hört talas om undersökningen, men inte alls fäst sig vid den. Det kanske kan behövas något av ett nytänkande inom <konsumentupplysningen och i varje fall en snabbare takt. Konsumenten måste hävda sin ställning — en uppfattning till vilken näringsfrihetsombudsmannen «ansluter sig. Han säger i debatten kring den nämnda undersökningen som blev mycket livlig att det är nödvändigt att också konsumenterna klagar hos näringsfrihetsombudsmannen. Det är nu alltför få som gör det. Ingen statlig institution på konsumentområdet kan fungera utan upplysta konsumenter. Det är väl ett axiom. Bättre resurser måste till för prisoch kartellnämnden och NO. Men det fordras också en bättre samordning mellan de statliga institutionerna. Det fordras utan tvivel en rad av åtgärder för att göra konsumenterna mer prismedvetna, åtgärder som inte behöver medföra alltför stora påfrestnnigar på statskassan men som säkerligen skulle medföra utomordentligt goda resultat för både konsumenterna och hela samhällsekonomien.

Herr talman! Under detta år har löneförhandlingarna med de olika förbunden lett till högre löneinkomster av varierande grad för de flesta kategorier löntagare i vårt land. Man har i vackra ordalag talat om hur låglönegrupperna skall ges kompensation, och det har väl skett i en del fall och i andra inte. Men, ärade kammarledamöter, har ni möjligen tänkt på hur jordbrukarna har det med sina inkomster? Den som inte är jordbrukare har väl ganska svårt att tränga in i dessa problem, men jag kan försäkra att jordbrukets folk är en grupp av låginkomsttagare som känner sig hårt pressade ekonomiskt sett, inte minst på grund av det allmänna höga kostnadsläge som vårt land har råkat in i. Årets försämrade skördeutfall kommer därtill att sätta än djupare spår i jordbrukarnas ekonomi. Och detta kommer att visa sig vid inkomsttaxeringen nästa år. Jag vill också hänvisa till Jordbruksekonomiska Meddelanden för oktober i år, som utvisar att det reella producentprisindexet sjunkit till för år 1965/ 66 102,7 mot de två föregående åren 106 procent. Därtill kan vi säkerligen räkna med ytterligare sänkning för åren 1966/67 om inte något positivt hinner inträffa dessförinnan. Samtidigt som jordbruksproducenterna råkat ut för detta är jag medveten om att livsmedelskostnaderna stigit i anmärkningsvärd grad för konsumenterna. Detta är emellertid en sak som vi inte kan lasta jordbrukets producenter för. Att livsmedelspriserna i konsumentledet hos oss är högre än i de flesta andra länder kan delvis förklaras därav att den svenska konsumenten efterfrågar mera högförädlade varor, man överför med andra ord det enskilda hushållets arbete till förädlingsledet. Detta betyder att kostnaderna för förädling och distribution, all rationalisering till trots, driver detaljhandelspriserna i höjden. Sedan lång tid har prisstegringarna varit betydligt större på tjänsterna då det gäller förädling och distribution än för de produkter som jordbrukarna levererar. En följd av detta förhållande har blivit att jordbrukarnas andel i de livsmedelspriser som konsumenterna betalar har sjunkit. Den årliga livsmedelskostnaden för landets befolkning utgör nu 21 miljarder kronor varav 6 miljarder är drycker av varjehanda slag samt tobak. De egentliga livsmedelskostnaderna uppgår alltså till 15 miljarder kronor, men av dessa går endast knappa 5 miljarder till de svenska jordbruksproducenterna. Resten, eller drygt 10 miljarder, får hänföras till förädling, distribution och import. Omsättningsskatten utgör som vi vet 10 procent, varför endast cirka 20 procent av hushållens utgifter för livsmedel går till jordbruksproducenterna inom vårt eget land. Även om man skulle vara beredd att genomföra en helt ny jordbrukspolitik i vårt land, en politik som skulle syfta till att bringa ned jordbruksproduktionen och öppna gränserna för världsmarknadens osäkra dumpingpriser, så kan detta knappast medföra några nämnvärda besparingar för hushållen. Däremot skulle man på mycket kort tid slå sönder jordbrukets ekonomi. Har man väl reducerat det svenska jordbrukets produktion så får man räkna med att det inte blir dumpade priser på livsmedel från de exporterande ländernas sida, utan då tar man ut vad man kan få. Ett färskt exempel på detta är väl den import som måste vidtagas då besiktningsveterinärerna för några dagar sedan gick i strejk. Genast steg priset på den svenska marknaden på grund av att danskarna passade på att ta ut det pris som de ville ha. Detta kanske kan bli en tankeställare för framtiden. I debatten har det gjorts gällande att jordbruksföretagen på många håll är för små och att det brister i effektiviteten. Företagen behöver därför göras större och en del av arbetskraften överföras till andra näringar som bättre kan utnyttja dessa resurser. I detta sammanhang vill jag emellertid framhålla att de små brukningsenheterna tillkommit på myndigheternas tillskyndan. Vi människor har så lätt för att glömma, men annars förhöll det sig så att under 1920—1930-talen främjades egnahemsverksamheten med statliga medel. Under denna tid styckades en rad stora brukningsenheter i mindre enheter. Den gången framstod detta förfaringssätt som fullständigt riktigt för att inte säga nödvändigt för att skaffa arbete och uppehälle för alla de människor som industrien och andra verksamhetsgrenar inte kunde sysselsätta. Vi har därför vissa förpliktelser gentemot dessa kategorier, nämligen småbrukarna. Förfaringssättet har emellertid lett till att många brukningsenheter i dag är alltför små för att maskinkapitalet skall kunna utnyttjas på ett tillfredsställande sätt. Den under senare år förda jordbrukspolitiken har hittills inte i tillräcklig grad beaktat detta. Tvärtom har sammanläggning till större enheter motarbetats av de statliga direktiven till våra rationaliseringsorgan. När den kommande jordbrukspolitiken inom kort skall utformas måste man naturligtvis ta hänsyn till den omvandlingsprocess som vårt jordbruk genomgår och som pågått sedan länge. Det är alltså ingen nyhet som jordbruksutredningen kommit med då det gäller detta avsnitt, ty på grund av den låga lönsamhetsgrad som råder för jordbruket i dess helhet men inte minst för mindre jordbruk, sker det en nedläggning av sådana enheter i ökad takt. Man räknar med att cirka 10 000 enheter lägges ned per år, vilket motsvarar ungefär 5 procent av alla enheter. Denna takt i nedläggningen är hög nog och behöver inte påskyndas. Sociala problem skapas redan nu som vi har svårt att råda bot på. Ett exempel är bostadsfrågan. Tro inte att all den arbetskraft som frigöres kan övergå till annan verksamhet. Det blir endast en liten del som kan göra det därför att genomsnittsåldern inom denna kår är ganska hög. Min uppfattning är att nedläggningen av jordbruk redan nu sker tillräckligt snabbt därför att någon nyrekrytering sällan sker till de enheter det här gäller. Om man väljer vägen att genom prispolitiska åtgärder försöka få en snabbare avgång eller syftar till att friställa den yngre arbetskraften från jordbruket, så kommer detta att leda till att vårt jordbruk drabbas än hårdare av en ekonomisk kris än vad det är utsatt för i dag. Vi får nämligen komma ihåg att den företagsekonomiska lönsamheten vid de större enheterna, som måste betala avtalsenliga och marknadsmässiga löner till lejd arbetskraft, redan nu är låg. Jordbruket har under senare år blivit en kapitalkrävande näring av mycket stora mått. I det effektiva jordbruket kan, under de förhållanden som i allmänhet råder, behovet av kapital per sysselsatt individ uppskattas till minst 300 000 kronor. Denna utveckling har medfört att nytillträdande jordbrukares skuldsättning i allmänhet blivit mycket hög och deras ekonomiska ställning labil. Även vid stora specialiserade jordbruksföretag, som varit i gång med produktionen någon tid, synes lönsamheten inte vara bättre än att tämligen små förskjutningar i inkomsteller kostnadsläget kan ge anledning till ekonomiska bekymmer. Redan nu kan vi konstatera att på byggnadsområdet har kostnadsutvecklingen lett till att jordbrukets byggnader inte på långt när förnyas i samma takt som förslitningen äger rum. På många egendomar är driftsbyggnaderna omoderna och alldeles för arbetskrävande, och moderniseringen av dessa underlättas på intet sätt av vår skattelagstiftning som endast medger avskrivning av byggnad på 67 år, då den företagsekonomiskt riktiga avskrivningsti den i stället bör ligga mellan 20 och 30 år. Vidare har man i år kunnat konstatera en nedgång av jordbrukets investeringar i maskiner — en allvarlig sak som tyder på ökad kapitalbrist och en stark misstro mot den framlagda jordbruksutredningen. Man drar sig helt naturligt för en ökad skuldsättning, då räntor och kostnader stiger och inkomstläget är mycket labilt och då man inte vet hur framtiden kommer att gestalta sig för jordbruksnäringen. Hur blir det med sockerbetsodlingen och med industripotatisodlingen? Det är odlingar som är av utomordentlig betydelse för Sydsverige — sockerbetorna för de starka jordarna och industripotatisen för = lättjordsområdena. Skulle pristryckande åtgärder ifrågakomma, så kommer detta att innebära betydande svårigheter, vilkas ekonomiska konsekvenser är svåra att överblicka, enär återverkningarna kommer att drabba även animalieproduktionen, vad gäller både mjölkoch slaktdjursproduktionen. Vi har i våra jordbruk och jordbrukets övriga produktionsresurser stora realtillgångar som inte får kastas bort utan som måste utnyttjas på allra bästa sätt. Den i jordbruket arbetande befolkningen är klart medveten om detta, och en fortlöpande rationalisering har också pågått sedan länge i syfte att skapa effektiva företag. Att jordbruket har lyckats med detta framgår om man jämför produktpriserna i Sverige med motsvarande priser inom EEC och EFTA, där vi visserligen ligger några enheter högre men inte så högt som skulle vara betingat av vårt betydligt högre kostnadsläge. Just det förhållandet tyder på en hög effektivitet hos det svenska jordbruket. Vad jordbruket nu framför allt behöver är arbetsro, så att effektiviseringen kan fortsätta. Rationaliseringen bör syfta till att skapa bestående familjejordbruk men även större enheter samt kombinerade jordoch skogsbruksfastigheter. Hot om prispress och bort rationalisering främjar inte jordbrukets framtida utveckling. Man skrämmer bort de unga människorna, just dem som vi med hänsyn till åldersfördelningen inom jordbrukarkåren men också med hänsyn till det framtida försörjningsläget så innerligt väl behöver. Jordbruket har såsom en betydelsefull näringsgren väl försvarat sin plats i landets näringsliv, och jag är övertygad om att det kommer att göra det även i framtiden. Första villkoret för att priserna skall kunna stabiliseras är att inflationen hejdas. Jordbrukspolitiken bör syfta till att understödja det svenska jordbrukets strävan till ökad effektivitet och anpassning. Detta är det mest effektiva medlet för vår livsmedelsförsörjnings förbilligande, men det förutsätter också att det svenska jordbrukets produktion inte genom prispolitiska åtgärder tvingas ner till att motsvara en viss procent av vårt försörjningsbehov av livsmedelsråvaror. Allt talar för att endast den gräns under vilken produktionen inte får gå fastställes, om beredskapen skall kunna tryggas. Alltmedan jordbruksutredningens betänkande är ute på remiss för att slutligen bli föremål för proposition, pågår överläggningar om vårt framtida militära försvar. Resultaten av dessa utredningar och överläggningar hänger intimt samman och påverkar varandra inbördes. En av de väsentligaste förutsättningarna för att det skall löna sig att satsa på ett starkt svenskt försvar måste vara, att det inom landet finns garanterade förutsättningar för en tryggad livsmedelsförsörjning. Finns inte dessa förutsättningar, blir vårt oberoende en illusion. Nu är det så olyckligt att socialdemokraterna i debatten har intagit en ganska negativ ställning till jordbruket och den därmed sammanhängande självförsörjningsgraden. Samtidigt har det under den senaste tiden försports att socialdemokraternas ståndpunkt i försvarsfrågan skulle innebära ett avsteg från tidigare i enighetens tecken uppdragna riktlinjer, vilket skulle kunna innebära en betydande försämring av försvarets effektivitet. Finns det då inte, om dessa linjer fullföljes, risk för att det blev svårt för vårt land att upprätthålla sin neutralitet om ofred skulle inträffa? Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet för tiden den 3—den 18 november för bevistande av Förenta Nationernas generalförsamling. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 7—den 10 november 1966 för att deltaga i Europarådets juridiska utskotts sammanträde på Malta.

Herr talman! I dagens remissdebatt har man ju från skilda håll framfört olika synpunkter på de spörsmål som varit aktuella under det senaste året. Jag kan inte underlåta att påpeka att man fann det litet förvånansvärt, när valet var över och så stora omslag hade skett, att inte regeringen vidtog några åtgärder för att klargöra om det skulle bli nyval eller om man skulle stanna vid det som var. Det dröjde ganska länge, men till slut kom beskedet från statsministern att det inte skulle bli något nyval. Jag får ju säga att det nog var klokt att man inte ställde till med ett nytt val — folk kan också bli valtrötta. Men vad som förvånade mig litet var kanske att inte regeringen, då den visste att den inte hade någon majoritet i väljarkåren bakom sig, sökte få till stånd en samlingsregering. Jag tycker att det skulle ha varit en sak att gå in för; man kunde ha försökt att med de fyra partierna bilda en regering som fått fungera tills 1968 års val genomförts. Enligt min mening hade det varit ganska lyckligt om man kunnat gå den vägen i stället för att man som nu regerar utan att ha majoriteten bland svenska folket bakom sig. Det är självklart att många problem skulle uppstå i ett sådant sammanhang, men med litet ansträngningar hade det säkerligen varit möjligt att få till stånd en sådan regering. Detta hade varit lyckligare än att fortsätta på det gamla viset. Den nuvarande regeringen borde enligt min mening haft anledning att övertänka om det inte kunde ha gått till på detta sätt. Ett nyval hade alltså inte varit den bästa vägen, men jag har velat peka på att man som sagt i stället kunde ha försökt bilda en samlingsregering för tiden fram till valet 1968. Jag skall inte uppehålla mig vid den saken längre och inte heller i övrigt bli långrandig — det har ju sagts så mycket i dag och så många talare är anmälda. Men, herr talman, när jordbruksministern är inne i kammaren kan jag inte underlåta att ställa några frågor till honom. Det förvånade oss mycket att han, sedan en utredning pågått under flera år och äntligen blivit färdig, plockade ut vissa delar och gjorde dem till föremål för vad man kan kalla departementsutredningar. Man tillsatte två sådana utredningar, en beträffande sockerbetorna och en beträffande potatisodlingen. Båda dessa områden har ju mycket stor betydelse särskilt i de södra delarna av vårt land. Om jag först säger några ord beträffande sockerbetsodlingen, så har ingenting annat framkommit än att den skulle skäras ned kraftigare än man hade tänkt sig. Flera sockerfabriker skulle läggas ned och i stället skulle man importera socker, eftersom en import sades vara billigast. Ja, det kan ju hända — men, mina damer och herrar, har ni sett vad som hände i förra veckan, när veterinärerna vid våra slakterier gick i strejk så att ingen slakt kunde utföras? Då skulle man importera varor från Danmark. Jag såg i tidningen i dag att vi fick ge 25 öre mera per kilo än förut för det danska köttet och fläsket. Då frågar man sig: Hur kunde priset stiga så kvickt bara på någon dag? Nu har jag inte haft tid att kontrollera den uppgiften, men efter vad jag har hört lär det högre priset ha tagits ut i alla butiker. Man skulle kanske kunna tro att böndernas egna företag passat på att höja priset med 25 öre per kilo, men det lär inte vara så, herr jordbruksminister, utan priset lär ha höjts över lag i landet. Detta kan tas till intäkt för att säga: Här ser ni att det kanske inte är så lyckligt att slå ihjäl våra jordbruk; de är kanske bra att ha eftersom de ändå åstadkommer en reglering av priser på ett annat sätt än när man är piskad att vara hänvisad till en kategori. Jag vill inte med dessa ord ha sagt att de svenska jordbrukarna skall sitta med armarna i kors och inte vidta de rationaliseringsåtgärder som kan vara av behovet påkallade. Jag tror att vi alla är beredda att vidta sådana åtgärder. Jag har emellertid varit med om den tiden, då man slog sönder de stora jordbruken till mindre enheter. Varenda anställd skulle ha ett litet jordbruk, ehuru det inte blev så. En massa stora gårdar slogs dock sönder, som nu skall plockas ihop igen till större jordbruk. Utvecklingen har gått dithän att man inte kan driva ett jordbruk på samma sätt som man gjorde för 30, 40 år sedan, utan jordbrukarna måste följa med utvecklingen i fråga om maskiner och dylikt så att de får en ändamålsenlig driftform.

Där fick jag se hur jordbrukarna gick och plöjde med sina kor. Det såg jag även i år i Östtyskland. Det är dock förvånansvärt att man ligger så pass långt efter i utvecklingen. Jag tror inte man skulle kunna finna en enda gård här i Sverige, där man kör och plöjer på det sättet. Här följer jordbrukarna med utvecklingen både när det gäller redskap och i andra avseenden. Därför säger jag alltid, att man aldrig skall centralisera så hårt att man blir beroende av andra länders varor. Jag förstår att jordbruksministern gärna ser — att döma av det förslag som framlagts att svenska jordbruk skall läggas ner. Han säger att det är mycket billigare att importera — vi skall alltså köpa varorna utifrån när vi behöver dem. Jag vill på den punkten bara hänvisa till vad jag sade i början av mitt anförande. När tre dagar kan förändra situationen så pass mycket, hur blir det då om det blir en bestående situation av det slaget för all framtid? Om man ändrar på saker och ting på ett sätt, som inte kan hålla, så passar man på när möjligheterna yppar sig att sälja till andra länder och höja priserna. I det fallet är vi nog alla likadana. Det är ganska allvarligt att avskaffa även de små jordbruken. Jag har fått mig tillsänd en bok som berör förhållandena på jordbruksområdet i Sovjet, som visar att det inte lär vara så tjusigt nu längre med deras stora kolchoser. Man erkänner där att de mindre brukningsenheterna har gett mera per hektar än vad de stora kolchoserna gjort. Hos oss är det ju inte fråga om några sådana, men jag tror i alla fall att vi får vara nöjda med att se till att våra mindre jordbruk inte blir utrangerade. Jag tror att de kan vara bra att ha när det blir sådana situationer att de behövs. Jag hör till de äldsta här i kammaren, och jag har haft tillfälle att vara med om två världskrig. Båda dessa världs krig har varit mycket besvärliga även för det svenska folket, trots att vi ju hade den stora förmånen att hålla oss utanför. Vi fick ju vidta åtgärder både på det ena sättet och det andra för att kunna klara upp det hela. Om man jämför förhållandena under andra världskriget med förhållandena under det första, finner man att svårigheterna under andra världskriget inte på långt när var så stora som under det första. Detta beror på att vi hade fått ett förnämligt jordbruk, som sköttes bra av duktiga jordbrukare. Därför behövde inte svenska folket lida någon nöd på något område. Nu kan man säga: »Världskrig skall vi se bort ifrån, vi skall väl försöka på något sätt se till att de inte utbryter.> Men man får inte vara för säker på det, utan måste ta med i beräkningen att det kan bli ett nytt världskrig. Då menar jag att det skulle vara sorgligt för vårt land om vi inte hade samma möjligheter som förut att tillgodose svenska folket med de nödvändigaste livsmedlen utan alltför hård ransonering. Man säger att man kan importera socker mycket billigare än man kan producera socker. Jag kan inte förneka att så kan vara fallet vid vissa tillfällen, men jag tycker att det skulle vara roligt att höra vad jordbruksministern själv säger om denna näring. Det finns förslag om att den skall skäras ned, och det har till och med framlagts förslag att man skulle helt lägga ned sockerbetsnäringen. Skulle man göra detta, tror jag att det skulle bli mycket besvärligt för oss om något skulle inträffa. är man säker på att ingenting sker och är man säker på att man kan få rörsocker från länderna i Afrika, fastän folken där krigar nu och har det svårt, så kan vi ju skaffa socker, även om vi inte kan köpa det billigare än vi själva kan producera det. Men jag tycker inte att vi skall försätta oss i den situationen. Vi bör i stället gå in för en egen sockerbetsproduktion. Vi odlar nu sockerbe tor på 40 000 hektar. Skörden täcker bara 60 procent av vad som förbrukas i vårt land. Resten importerar vi. Jag försäkrar att det kan bli likadant som när vi lade ned tobaksodlingen i vårt land. Då var tobakspriset lågt, men sedan har det stigit varje år. Jag har inte hört vilka priser man nu har på importerad tobak, men den är inte så billig som tobaken var när vi producerade den i Sverige, utan har säkert stigit avsevärt. Man kan därför inte vara säker på att det vore lyckligt för vårt land, om vi lägger ned sockerbetsodlingen. Jag hörde i går professor Assar Lindbäck i radio, och jag förmodar att också jordbruksministern hörde honom. Han sade: »Lägg ned den svenska jordbruksodlingen och importera i stället, det är mycket bättre!» Jag skall inte kritisera professor Lindbäck för hans yttrande på något sätt, men jag tror att det kanske vore klokt om man vore litet försiktigare med att säga att nu skall vi lägga ned en odling och importera i stället.

Vi har ett ränteläge som väl är det högsta som förekommit under det senaste århundradet. Jag kan inte komma ihåg något tillfälle under första världskriget då räntan var så hög som nu. När jag själv blev bonde — det var 1918 — betalade jag 8 procent på växlar, och jag kan inte minnas att jag betalat mera än så, men nu ligger växelräntan över 8 procent. Det är väl ändå en ganska allvarlig sak att räntan stigit på det sättet.

Då blir det mycket dyrt för dem om man inte skall subventionera räntan som man har gjort förut. Jag tror att man bör se till att den inte stiger alltför högt. Finansministern säger att vi skall införa nya skatter, att vi skall införa mervärdebeskattning och kanske höjd omsättningsskatt och att vi på alla områden skall se till att statens inkomster stiger. Jag kan föreställa mig att man kan ha den tanken, men jag undrar ändå om man skall välja den vägen som finansministern tänkt sig. Jag tror att det tvärtom skulle finnas skäl att försöka hålla tillbaka mera än man har gjort. Jag vet att man kommer att ställa frågan: Var skall man minska utgifterna? Man brukar säga: Skall man gå på försvaret? Skall man gå på andra områden, där det förekommer subventioner och sådant? Det är naturligtvis svårt att säga vilket område man skall angripa, men jag tror att om alla hjälptes åt skulle man nog kunna finna vägar till bättre lösningar än vad som nu är möjligt, när man sitter i en ickemajoritetsställning och beslutar om höjda skatter. Jag har velat säga detta enär jag anser att det enda riktiga vore att man under de två åren fram till 1968, då andrakammarval skall äga rum, bildade en samlingsregering som finge ta hand om de svårigheter som regeringen brottats med och kommer att få brottas med under lång tid framåt. Jag skall inte, herr talman, uppehålla mig längre vid denna fråga. Jag vill bara ha sagt att vi skall skynda långsamt med de beslut som vi nu fattar i olika spörsmål — hur det skall gå till och hur vi skall rätta till olika saker. Låt oss inte rusa i väg, så att vi sedan kanske ångrar vad vi gjort och så att vi får svårigheter att finansiera de olika projekten i framtiden! Jag tror att detta tål att tänka på, och därför skulle jag till slut bara vilja fråga jordbruksministern, om han har för avsikt att mer än vad som hittills skett lägga ner svenska jordbruk så att det till sist kanske återstår bara några enstaka större gårdar. Jag skall sluta mitt anförande, herr talman, med att säga att jag vore tacksam om herr jordbruksministern ville ge kammaren en redogörelse för hur långt han tänker gå i centralisering.

Herr talman! Denna höst har bjudit på ganska många sällsamma mellanspel. Inte minst är det ägnat att förvåna att vi nu helt plötsligt har fått en diskussion i försvarsfrågan som rasar i tidningsspalterna. Jag säger att det är förvånande, eftersom den är opåkallad i dagens läge.

Att fortsätta den debatten här anser jag inte vara riktigt. Jag ämnar inte föregripa utredningens resultat, inte diskutera försvarets kostnadsram, inte ge mitt och naturligtvis ännu mindre någon annans s.k. bud i försvarsfrågan. Däremot skulle jag vilja säga några kortfattade ord om en annan aspekt, som kan diskuteras redan nu och som bör diskuteras nu. Jag avser sambandet mellan utrikespolitiken och försvarspolitiken. Det hör verkligen till försvarsdiskussionens förspel att man skall ägna ökad uppmärksamhet åt skiftningarna i den utrikespolitiska situationen, som ju utgör miljön för vår försvarspolitik. I fråga om den utrikespolitiska bakgrunden har material publicerats. Försvarsutredningen har rent av bjudit upp till diskussion på bred front genom att publicera ett flertal säkerhets politiska studier — herr Virgin berörde kort den saken för en stund sedan. Utan att alls ge mig in på alla de utläggningar som finns i dessa kvalitetsmässigt ganska varierande skrifter tycker jag att man från denna talarstol behöver påminna om att vi väl sällan har genomlevat en period när tolkningarna av de utrikespolitiska utsikterna kastats om så hastigt som nu. Det går verkligen snabbt. Bara på något år har den avgörande skärningspunkten för de storpolitiska spänningarna flyttat från Europa till Asien, om jag får uttrycka det kort. Det kalla krig i och kring Europa som vi vant oss vid under 20 år är »Över».

I varje fall skär sig detta mot den bedömning som fortfarande är ganska vanlig i vår press och särskilt i uttalanden från militärt håll, där alltid de negativa elementen i den s.k. hotbilden understryks. Det skulle vara frestande att gentemot Economist citera en militär insändare i Svenska Dagbladet för bara ett par dagar sedan, som på ett psykologiskt avslöjande sätt gjorde det uttalandet, att det vore »oärligt att förneka att det i dag föreligger vissa tecken på att en avspänning, i varje fall i Europa, kan vara på väg». Det tycker jag var många reservationer för en bedömning som betydligt större experter, från de Gaulle till praktiskt taget varje utrikespolitisk skribent, anser ganska säker. Det är givetvis omöjligt att dra några som helst direkta slutsatser från lätt nader i det utrikespolitiska klimatet till vårt försvars kvantitativa dimensioner. Vi har ju inga stående styrkor, som kan spelas upp och ner på handklavermanér. I stället är det helt andra arter av överväganden som nu borde bli aktuella med tanke på att framtidsbilden skiftar. Jag skulle vilja enkelt uttrycka det så, att även om krig i vår närhet, i Europa, blir osannolikare, så måste vi studera ett sådant osannolikt krigs sannolika karaktär. Det är i själva de konkreta krigsriskerna som förändringarna slår igenom — ja, jag skulle vilja använda ett annat ordval än »krigsrisk» och säga, att det är i arten av de påfrestningar, som vårt land kan utsättas för, som förändringar sker, påfrestningar som fordrar militär täckning för ett effektivt gensvar från vår sida. Vad vi alltså nu i verkligheten behöver är en genomgång av alternativ för sådana påfrestningar, så att vi kan jämföra de alternativen med de militära systemenheter som ingår i försvaret och som skulle utgöra vårt lands motmedel mot påfrestningarna. Här måste vi väl vara på det klara med att den s.k. långtidsplaneringen, sjuårsplaneringen, med de starka bindningar som görs för flera år framåt, i själva verket inte enbart är av värde, utan rent av kan utgöra en risk. Om denna planering bara betyder att man går på i gamla banor och alltså förlänger försvarets hittillsvarande uppbyggnad, kan vi riskera att rusta för fel krig. Vi måste diskutera mycket mera ingående huruvida man behöver en omstrukturering för dessa olika typer av påfrestningar, som alltjämt kan bli aktuella. De är av många arter. De flesta som kan ligga i ett osannolikt krigs sannolika karaktär skulle jag tro kan anses mera aktuella än det hot om invasion, som nu dominerar den militära planläggningen. Jag skulle kunna citera Economist igen, ett organ som ju inte kan misstänkas för att vilja hjälpa labourrege ringen i dess besparingsaktioner. Tidningen säger, att den brittiska militära planeringen nu anser att det blir i ökande grad osannolikt att ett långvarigt krig kommer att utkämpas och kan utkämpas i Västeuropa. Rhenarmén betyder mer symboliskt än ur effektsynpunkt, och därför är den ett naturligt mål för beskärningar. Jag vill inte gå i god heller för detta; jag drar fram det som ett exempel på bedömningar som ställer oss inför ett visst nytänkande. Det är i alla fall en förändrad karaktär hos kriget, som kommer fram när man går igenom de strategiska analyserna. Jag skall bara nämna några av dem, som verkligen fordrar en alternativplanering och en alternativbedömning från vår sida. Den första möjligheten är, att ett storkrig skulle gå oss förbi men att detta ändå kunde medföra behov av transiteringar, som kanske skulle forceras fram genom våra territorialvatten och i vårt luftrum. Mot en sådan bakgrund måste vi naturligtvis studera vår incidentberedskap och överväga, om vi bör prioritera denna beredskap och ge den en annan plats än den skulle ha fått om huvudvikten läggs vid invasionsförsvaret. Vi kan också ta som en andra möjlighet att någon, som inte alls behöver vara fiende till oss, söker lamslå eller kanske rent av bemäktiga sig våra flygplatser. Då gäller frågan vilka försvarskomponenter som skulle behöva prioriteras inför en sådan möjlighet. En tredje möjlighet är att terroranfall skulle riktas emot oss för att få oss medgörliga, kanske demonstrativa kärnvapenanfall, men även med konventionella sprängoch brandbomber kan ju ett terroranfall utövas. Inför ett sådant fall blir ju vårt civilförsvar en mer betydande komponent. Det får en krigsavhållande verkan, och vi skulle därför kanske diskutera, om civilförsvaret borde utgöra en direkt del av krigsmakten i trängre bemärkelse. Det gäller här påfrestningsfall som bör ställas emot det som jag — och många — närmast anser komma i sista hand om man bedömer trolig krigskaraktär, nämligen ett långvarigt ytkrig, där — som det brukar heta — »fienden bemäktar sig vårt land». Att utnyttja, ockupera och administrera ett land som Sverige och ett motståndsinställt svenskt folk, som i sista hand skulle vara berett att gå till det fria kriget, kan väl knappast te sig som den mest sannolika metoden att vinna någonting här. Och inte minst när det gäller det sista av dessa fyra exempel som jag här redovisat är vi ju redan starka och har redan ett starkt försvar. Nu har jag med detta inte velat göra några som helst spådomar och ännu mindre ställa några förslag under definitivt ansvarstagande från min sida.

Hela frågan om ett starkt försvar ställs fel, om den ställs direkt i relation till kostnadsramen. Försvarets styrka kan inte avläsas på försvarets utgiftsposter. Det är en fråga om huruvida försvaret är starkt i den rätta riktningen, starkt när det gäller de riktiga och sannolika bekämpningsmetoderna. Det är här som vi behöver en hel del förberedande diskussion, även bland den stora allmänheten, i fråga om de säkerhetspolitiska övervägandena, som vi måste vinna större klarhet om, både individuellt och kollektivt. Jag har med dessa funderingar velat peka på att nytänkandet i detta avseende sannerligen inte är färdigt — den säkerhetspolitiska debatten måste först fortsätta. Den är ytterst värdefull. Vi befinner oss i en ny situation, där Europa omvärderas, särskilt frågan om ett krig med ett deltagande av Europas egna stater. Då blir vår fråga, vad för slags försvarsstyrka vi skall ha för att möta dessa nya situationer. Jag vill sluta med att uttala den förhoppningen att det nödvändiga nytänkandet inte skall hindras av något partipolitiskt stelnande i gamla frågeställningar.

Herr talman! Jag måste opponera mig mot att fru Myrdal kritiserar att försvarsdebatten har kommit att föras in här i kammaren i dag. Fru Myrdal säger att den i och för sig skulle vara opåkallad så länge överläggningarna pågår i försvarsutredningen. Debatten har dock faktiskt förts i tidningarna, och vi har så sent som för några timmar sedan från den här talarstolen fått veta, att det utspel som har gjorts har regeringens fulla stöd. Under sådana omständigheter är det inte bara önskvärt, utan det vore direkt felaktigt om vi inte vid en allmän debatt, som förs i riksdagen, kommenterade frågan. Fru Myrdal säger vidare, att vi inte skall förneka att det varit skiftningar i den utrikespolitiska bakgrunden och att försvarsutredningen har utgivit ett flertal studier som har belyst detta. Fru Myrdal tog själv som ett bevis på det bättre läget — om jag fattade henne rätt — att »hotsituationen bara på något år totalt kastat om från Europa till andra delar av världen>. Vad har vi för garanti att den inte lika snabbt kastar tillbaka igen? Jag tycker att fru Myrdals yttrande snarare visar hur labil hela situationen är. Beträffande det pågående krigsläget i Sydöstasien är väl alla experter överens om att riskerna är betydande för eskalation och i så fall för en betydande utvidgning av konflikten där, som naturligtvis kan komma att beröra också oss. Fru Myrdal sade slutligen, att »alla experter är säkra på att en avspänning just nu äger rum i vår del av världen>. Det är möjligt att det finns experter som anser detta, men jag tror det är en överdrift att säga att alla experter gör det. I varje fall är de som skall betala priset för en felbedömning inte så säkra. Det visar händelseförloppet i världen omkring oss och de rustningskostnader som praktiskt taget alla na: tioner lägger på sig. »Vi skall akta oss för att rusta för fel krig och vi måste diskutera mer.> Det är ju alltid möjligt att vi rustar för fel krig, men vi har verkligen efter bästa förmåga inom kommittén och med god expertis försökt undvika detta. Att fru Myrdal inte har haft tillfälle att så mycket ta del i de diskussionerna kan ingen klandra henne för. Hon har haft andra viktiga uppgifter. Det är alltså möjligt att vi kan hamna litet fel. Men vad som enligt min uppfattning är alldeles säkert, det är att man inte kan undgå att hamna fel om man accepterar det utspel som regeringen nu har gjort.

Herr talman! Jag vill inte uttala mig om hur kunskapen om vad som har förevarit i kommittén verkligen kom ut till allmänheten; upptakten till pressdiskussionen tycker jag nog hör till de sällsamma mellanspelen. Som det har blivit är det alldeles givet att här i riksdagen vissa allmänna uttalanden i stora drag kan göras i frågan. Men för att vi skall vinna så stor enighet som möjligt anser jag det nödvändigt att man inte i förväg befäster sig i vissa ställningar, som är bestämda av hänsynstagande till vad man sagt och menat förut och framför allt dominerade av tanken på ett entydigt sam band mellan försvarskostnader och för svarets styrka. Jag vill efterlysa mycket mer av ana lyser, och där tror jag att den litte: ratur som kommer ut i ämnet och de skribenter som bemödar sig om ana: lyser verkligen gör nytta. De kan ge nom att tala om den strategiska situationen och olika påfrestningsmöjligheter verkligen få oss att diskutera försvarets sammansättning innan vi tar ställning till försvarets dimensioner, konkret uttryckt i finansiella termer. Så skulle jag också vilja säga, att visserligen är riskerna betydande för en eskalation av vietnamkriget, men det är ju just ett belägg för en krigsutveckling som snarare är centrerad till Asien än till Europa, med andra stormakter i bilden än här, så det finns ingen möjlighet att därifrån dra någon konklusion om att vi skulle få ett långvarigt ställningskrig i Europa. Jag skall inte gå in vidlyftigare på dessa frågor, men jag tror verkligen att en allmän diskussion som börjar med utrikespolitiken och som senare kommer till försvarspolitiken skulle vara ytterst värdefull.